Fru talman! Jag kan hålla med Ulla Orring om att man kan få bättre tider med de rätta åtgärderna. Frågan är vilka åtgärder man vidtar, och om det verkligen blir några bättre tider. De tycks lysa med sin frånvaro när det gäller de frågor som vi debatterar i dag. Det är ett faktum. Jag kan inte säga att det enbart beror på den nu sittande regeringen. Det är också ett resultat av en ekonomisk politik som inleddes av den tidigare regeringen, med indragningar av miljardbelopp från landsting och kommuner, samtidigt som allt fler arbetsuppgifter läggs på dem. Det är inte så lätt att kombinera ett minskat antal kronor och ören med en ökad social ambition. I denna rävsax sitter i dag många kommuner och landsting, tyvärr. Vi ser att det som får vika undan är det nödvändiga förebyggande arbetet, motivationsarbetet och det mycket krävande arbete som behövs för de absolut svagaste grupperna. Det vi ser i landsting och kommuner i dag, Ulla Orring, är ökande klyftor mellan fattig och rik, mellan dem som har makt och de som är maktlösa. Detta dokumenteras i utredning efter utredning. Det går inte att säga att det inte är så, för det är så. Vi ser ett växande missnöje hos stora grupper av människor som inte får sina elementära behov tillfredsställda. Vi hade en debatt för inte så länge sedan då socialministern var med och jag tog upp de bostadslösas situation. Människor har inte tak över huvudet i storstaden Stockholm år 1992, utan välfärdsorganisationer och frivilliga får gå ut i annonskampanjer för att ragga pengar så att människor kan få tak över huvudet, en tallrik soppa och en smörgås. Det tycker inte jag är att hålla människovärdet särskilt högt. I sina ekonomiska resonemang upprepar man om och om igen att marknadsekonomin är lösningen, som om det skulle vara någon garant för demokrati och välfärd. Det är inte så. Det finns diktaturer som har haft en marknadsekonomi som har blomstrat och som har haft en otrolig ekonomisk tillväxt. Men inte har det tillförsäkrat människor välfärd och demokrati. Den kopplingen finns inte, Ulla Orring. En planhushållning av den modell som de östeuropeiska länderna hade gav heller inte människor välfärd och demokrati. Men jag tror att vi måste vara överens om att en planerad hushållning och en planerad ekonomi, som tillvaratar resurser på bästa sätt och som inte är destruktiv, är det som behövs för att alla människor skall få ett människovärde.

Fru talman! Det är klart att om man inte har några pengar alls har man ingenting att dela ut, men vi befinner oss ju inte i den situationen, Ulla Orring. Det finns faktiskt en hel del pengar i det svenska samhället, men pengarna fördelas inte rättvist. Framför allt fördelas de inte så, att människor får sina nödvändiga behov tillfredsställda. Vi är överens om att det är ett underbetyg för den ekonomiska politiken att människor inte har tak över huvudet i dag. Då måste man göra någonting åt problemet direkt. Jag tror inte att vi hjälper de bostadslösa i Stockholm genom indirekta åtgärder, genom att underlätta för företagen. Man kan nog lösa problemet mycket enklare med direkta åtgärder. Om vi är överens om en planerad ekonomi, Ulla Orring, tycker jag att det är mycket bra. Jag tror faktiskt att det är någonting som behövs. Jag tror inte att er köpoch säljfilosofi utgör någon lösning på problemen, något som jag har talat om i tidigare inlägg. Ulla Orring ställde en intressant fråga: Är det någon som tror att vi liberaler vill rusta ned den sociala välfärden? Jag kan säga att jag för min del inte tror att ni vill detta, men ni är i alla fall på god väg att göra det tillsammans med de andra partierna i den borgerliga regeringen. Vill ni inte göra det som ni nu ändå gör, tycker jag att ni skall ta konsekvenserna.
Fru talman! Gudrun Schyman och jag kommer från olika kommuner. För min del kommer jag från norra Sverige där vi alltid har känt stor solidaritet gentemot varandra. Enligt de rapporter som jag har fått från våra kommuner i norr tar man ganska väl hand om de utslagna människorna. I min hemkommun, Umeå, bygger man nu med det stimulansbidrag som man har fått t.ex. gruppbostäder för de äldre. Det finns variationer i våra system. Vill man tillåta litet valfrihet och släppa efter på de mest strikta reglerna som bara innebär byråkrati och onödiga utgifter, är jag mycket övertygad om att vi kommer att få en bra välfärd både för de utslagna människorna och för de gamla som ju är utsatta, liksom inte minst för de handikappade som vi betraktar som en prioriterad grupp. Självfallet måste vi ha en marknadsekonomi som gör det möjligt för samhället att få in pengar, så att det finns någonting att fördela. Detta är den enkla grunden. Då det inte finns pengar, finns det inte heller någonting att fördela.

Fru talman! Av denna regering har tagits betydelsefulla initiativ för att skapa klarhet i denna fråga. Som jag redovisade till utrikesnämnden den 5 februari har vi inlett tekniska professionella samtal på militär nivå mellan företrädare för den svenska och den sovjetiska/ryska marinen. En första sådan samtalsomgång ägde rum i Moskva den 28--29 januari. Den avrapporterades i utrikesnämnden den 5 februari. Jag svarade då också på frågor, och jag utlovade fortsatt information. Vi diskuterade där också vilken inriktning dessa samtal skall ges från svensk sida i fortsättningen. 13--15 april. Det är min avsikt att informera om detta vid det kommande sammanträdet med utrikesnämnden. Detta är betydelsefulla initiativ som, låt mig gärna säga det, skulle ha tagits tidigare men som nu har tagits. De har mötts med ett positivt intresse från den ryska politiska demokratiska ledningens sida. Jag är medveten om att denna känsla kanske inte delas av varje del av den ryska apparaten. Sedan vill jag påpeka att dessa samtal förs med utgångspunkt i de analyser och de bedömningar som gjordes och de experter som anlitades av den dåvarande regeringen, som satt fram till oktober
Fru talman! Det intressanta är att det genom omvälvningar i Sovjetunionen och i Ryssland har skapats nya möjligheter att åstadkomma en klarhet. Då är inte ubåtskränkningarna, att gå igenom detta material och driva detta arbete, en fråga för moderaterna i regeringskansliet. Det är en fråga som kräver ett bredare och större ansvar. Jag har inte fått svar på min fråga, fru talman, varför man inte tillsätter en bred kommission som får delta i arbetet.
Fru talman! Detta är en viktig fråga, och det är därför som jag har tagit initiativen. Man sade att jag har kritiserat den tidigare socialdemokratiska regeringen för en anmärkningsvärd passivitet och ett anmärkningsvärt ointresse att ta upp denna viktiga fråga om ubåtskränkningar i våra vatten med sovjetiska/ryska myndigheter i ljuset av den nya öppenheten. Nu har vi gjort detta. Jag har avrapporterat det till utrikesnämnden. Jag var något förvånad när en av utrikesnämndens ledamöter i ett offentligt uttalande sade att detta inte hade skett. Detta är en fråga för regeringen och för utrikesnämnden och skall fortsätta att vara det. I den mån det finns behov av att ytterligare pröva det svenska materialet skall vi göra det. Då skall vi lyssna på de förslag som kan finnas om hur detta kan ske. Men enligt min uppfattning är det på den sovjetiska/ryska sidan som det finns anledning att eftersträva största möjliga öppenhet. Den största möjliga öppenhet som vi vill ha från sovjetiska/ryska myndigheters sida tror jag att vi gradvis lyckas att dyrka upp. Ifall socialdemokratin nu, efter alla dessa år, är beredd att medverka till största möjliga öppenhet och största möjliga konkreta klarhet i denna fråga, hälsar jag det med mycket stor tillfredsställelse och mycket stor tacksamhet. Senkommet, Ingvar Carlsson, men välkommet trots allt.
Fru talman! Nu kan inte Carl Bildt komma ifrån dagens fråga genom angrepp på gårdagen. Alla vet att omvälvningen i Ryssland och den nya regimen kom till efter tumultet, som ägde rum efter valrörelsen. Nu gäller min fråga: Varför inte en bred kommission? Varför en liten grupp på tre personer som skall sköta detta i regeringskansliet? Jag har inte fått svar på denna grundläggande fråga.
Fru talman! Det finns inte någon grupp på tre personer i regeringskansliet som sköter denna fråga, såvitt jag vet. Det är samtal som förs i Moskva med företrädare för svenska militära myndigheter, försvarsstaben, med företrädare för utrikesdepartementet, den svenska ambassaden och med företrädare för annan sakkunnig expertis. Det är samma experter, samma underlag och samma analyser som fanns före oktober 1991. Sedan är det en litet dålig undanflykt av Ingvar Carlsson att säga att det inte fanns anledning att ta upp detta med Moskva innan det blev en ny regering i Sverige. Enligt min mening har det funnits goda skäl för socialdemokraterna att ta upp denna fråga med Moskva långt tidigare. Ni hade inte behövt avvakta en ny regering i Sverige. I den mån en ny kommission är påkallad skulle jag gärna vilja veta varför Ingvar Carlsson inte tillsatte en sådan när han hade möjlighet till det. Det är min första fråga. Min andra fråga är: Finns det någonting nu som skulle förändra de bedömningar som Ingvar Carlsson gjorde tidigare i detta avseende?

Fru talman! Jag har inte haft anledning att överpröva frågan. Med all respekt för Sture Ericson har han säkert studerat den med större uppmärksamhet än vad jag har gjort under senare tid. Min analys var ett försök att teckna den historiska bakgrunden. Det finns nog saker som jag skulle vilja revidera, och som jag hoppas få anledning att revidera, mot den historiska bakgrunden. Det finns nu förutsättningar för att vi skall kunna få fram nya informationer från rysk sida, vilka kommer att föranleda vissa förändringar i olika delar. Men dessa informationer har vi ännu inte på bordet. Jag vill därför inte gå in i några detaljer just nu.

Fru talman! Jag har en fråga till Carl Bildt. Den gäller den av Bengt Westerberg i olika artiklar aviserade lagen om rätten till barnomsorg. Jag välkomnar det förslaget från socialministern. Jag undrar när regeringen tänker lägga fram en proposition för riksdagen i denna fråga.
Fru talman! Om jag inte är felunderrättad, och det är jag inte, har Bengt Westerberg informerat riksdagen om detta vid ett flertal olika tillfällen. Det är självklart att det som Bengt Westerberg har framfört är regeringens uppfattning.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. Under den senaste tiden har det framkommit att jordbrukare från södra Sverige och Mellansverige genom att transportera djur till Norrland har kunnat få flera tusen kronor per djur från Norrlandsstödet. Hur ser ministern på detta handlingssätt, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att omöjliggöra sådant i framtiden?
Fru talman! Detta är olagliga handlingar som strider mot de bestämmelser som vi har. Sådana handlingar måste naturligtvis beivras på alla sätt som är möjliga. För närvarande ser jordbruksverket över denna fråga. Det bör emellertid poängteras att en del av de transporter som har gått norröver har skett utan att Norrlandsstöd har utgått. Men det har förekommit fusk, det är alldeles uppenbart, och det försöker vi komma till rätta med. Det är mycket viktigt för förtroendet för Norrlandsjordbruket och jordbrukspolitiken för Norrland att något sådant inte får förekomma.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern om personalkontrollen, som ju har kritiserats. Det har gjorts en utredning, och man har kommit fram till ett lagförslag som har remissbehandlats. Vi har väntat länge på detta förslag. Varför har det dröjt så länge, och när kommer en proposition att läggas fram för riksdagen?

Fru talman! Jag vill gärna haka på den fråga som Hans Göran Franck ställde till statsministern. Jag har hört från statsministern att hans inflytande på de baltiska regeringarna är stort i denna fråga. Men det är ungefär 200 gånger fler dödsstraff som hotar i USA. Därför undrar jag om statsministern är beredd att ta ett initiativ även gentemot USA:s regering direkt och på EG-nivå.

Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. I år är det sista året som det s.k. kobidraget utgår. Vad kommer att hända med ersättningen till bönderna nästa år?